Fru talman! Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag och regeringen är beredda att tillsätta en utredning för att kartlägga omfattningen av utfärdandet av så kallade oskuldsbevis och utförandet av så kallade oskuldsoperationer. Hon har även frågat mig om jag och regeringen i så fall är beredda att ge en sådan utredning i direktiv att föreslå ny lagstiftning som också kan inkludera en kriminalisering av utfärdandet och utförandet av så kallade oskuldsbevis och oskuldskontroller. Som jag och mina kollegor tidigare betonat är alla former av hedersrelaterat våld och förtryck oacceptabla i det svenska samhället.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 Det räcker dock inte med straffrättsliga åtgärder, utan en viktig del av bekämpandet av hedersrelaterat våld och förtryck är att se till att kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck finns inom såväl rättsväsendets myndigheter som hälso och sjukvården. Som jag tidigare har lyft fram har man därför inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten tagit fram nya och uppdaterade metodstöd om hedersrelaterad brottslighet. Vidare har man genomfört kompetenshöjande insatser för förundersökningsledare och andra beslutsfattare inom Polismyndigheten. Numera har dessutom varje allmän åklagarkammare särskilda hedersåklagare. Regeringen har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att ge socialtjänsten och hälso och sjukvården fördjupad fortbildning om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning. Som Amineh Kakabaveh nämner tog Socialstyrelsen 2018 även fram ett meddelandeblad som tydliggör att oskuldskontroller och oskuldsintyg är oförenliga med svensk lag. Bland annat för att förhindra att privata kliniker utför så kallade oskuldsoperationer lämnade regeringen i december 2020 över propositionen Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen en ny lag som innebär en kraftig skärpning av bestämmelserna genom att läkare som utför intimkirurgi och inte lever upp till patientsäkerhetslagens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet riskerar att få sin yrkeslegitimation återkallad. När det gäller frågan om jag och regeringen är beredda att tillsätta en utredning för att kartlägga omfattningen av utfärdandet av oskuldsbevis och utförandet av oskuldsoperationer vill jag framhålla följande: Som dåvarande jämställdhetsministern framhöll i januari i år måste regeringen vara öppen för att överväga ny lagstiftning i arbetet för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, däribland oskuldskontroller och oskuldsoperationer. Därför överväger Regeringskansliet nu om det finns skäl för att göra en översyn, i någon form, avseende förekomsten av oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsbevis. I samband med en sådan översyn kan det i så fall också övervägas om det finns behov av ny lagstiftning avseende utförandet av oskuldskontroller och oskuldsoperationer samt utfärdandet av oskuldsbevis. Varje flicka och kvinna har rätt att bestämma över sin kropp och sitt liv. Vi kan aldrig acceptera att hedersnormer som dessa får fäste i det svenska samhället. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas, och detta kommer att fortsätta att vara en högt prioriterad fråga för regeringen.

Fru talman! Tack, justitieminister Morgan Johansson, för svaret! Det är glädjande att regeringen nu är öppen för att vidare utreda utbredningen av så kallade oskuldskontroller och oskuldsoperationer. Anledningen till debatten är att det som jag i många år har lyft upp i den här kammaren, dels hedersnormer, dels hedersbrott i det kollektiva, har brett ut sig och har i dag kommit till vissa institutioner, myndigheter och hälso och sjukvården. Många privata kliniker tjänar också ganska mycket pengar på detta. Det handlar om brott mot mänskliga rättigheter. En kvinnas kropp måste ägas av henne själv och inte av släktingar eller andra. Jag menar att det för dem som gör sådana ingrepp i mångt och mycket kan handla om medbrottslighet. Den kommande propositionen om estetiska kirurgiska ingrepp som statsrådet hänvisar till handlar om andra saker. Också den verksamheten vill jag ska regleras. Ett starkt patientskydd måste finnas. Men jag anser att denna lag kommer att lämna ett stort tolkningsutrymme. Det handlar om så kallade mödomshinneoperationer, oskuldskontroller och intyg som jag vill ska förbjudas enligt lag. När det gäller oskuldskontroller och oskuldsintyg menar jag att det svenska samhället ska ha nolltolerans. Hedersförtryck, hederskultur och normer handlar inte om intimkirurgi och inte om estetiska ingrepp. Det handlar om brutala kollektiva och förtryckande strukturer och mekanismer. Det ska synas och poängteras i lagstiftningen. Det borde ingå som en del av den brottsrubricering som ministern nämner i sitt svar och som jag så länge har krävt. Men tyvärr är så inte fallet i dag. Den som utför så kallade oskuldsoperationer och utfärdar oskuldsintyg medverkar till att upprätthålla detta och är i viss mån medbrottsling till hedersbrott. Föreställningen om kvinnors oskuld och kyskhet är kärnan i den hederskultur som finns i det svenska samhället. Den måste vi bekämpa. Vi måste vara väldigt tydliga med att äldre patriarkala strukturer och mekanismer ska bort. Ministerns svar är bra och omfattande. Det är glädjande att regeringen de senaste åren har kämpat och tagit fram olika lagstiftningsförslag, som också har röstats igenom i riksdagen. Men den här frågan är väldigt viktig. Jag vill veta vad justitieministern tycker. Kan ministern förklara hur en sådan lagstiftning skulle fungera? Kommer det verkligen att vara samma? Jämställs utfärdandet av oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer med estetiska kirurgiska ingrepp? Så ska det inte vara.
Fru talman! Regeringen delar sannerligen Amineh Kakabavehs engagemang för den här frågan. Det är en av våra högst prioriterade frågor. Det visar inte minst de straffrättsliga förändringar som vi har gjort på senare år. Förra året drev vi igenom en straffskärpningsgrund för hedersbrott. Vi drev igenom möjligheten att utfärda utreseförbud för flickor och kvinnor som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas. Bara ett par månader efter att utreseförbudet trädde i kraft hade det redan tillämpats 14 gånger. Det har alltså haft effekt och är väldigt viktigt. Vi skärpte och höjde också grunden för kriminalisering av barnäktenskapsbrott och sänkte trösklarna där. Det blir nu lättare än tidigare att döma för barnäktenskapsbrott. När det gäller oskuldskontroller vill jag börja med att klara ut själva straffrätten. En så kallad oskuldskontroll kan mycket väl utgöra ett sexuellt övergrepp i lagens mening. Det är i så fall en våldtäkt vi talar om. Att göra en sådan kontroll på en flicka under 15 år skulle mycket väl kunna bedömas som våldtäkt mot barn. Ett barn kan inte lämna samtycke till sexuella handlingar. Högsta domstolen har också slagit fast att avsikten med en handling inte behöver vara sexuell för att det ändå ska vara en sexuell kränkning. Det kan till exempel handla om att föra in fingrar eller föremål i en flickas underliv. Även om det inte finns ett sexuellt syfte med det räcker det alltså för att det ska vara att betrakta som ett sexuellt övergrepp. Därmed kan man dömas för till exempel våldtäkt mot barn. Det är viktigt att säga. Om man är över 15 år kan man visserligen formellt sett lämna sitt samtycke till en sådan här kontroll. Men om man befinner sig i en särskilt utsatt situation i lagens mening, till exempel för att man är under stark press från sina föräldrar eller från omgivningen att göra detta, kan det faktiskt också röra sig om ett sexuellt övergrepp i lagens mening. De som utför en sådan typ av kontroll kan i så fall dömas för våldtäkt. Föräldrarna skulle i en sådan situation som medgärningsmän kunna dömas för medhjälp till att utföra det här brottet. Det är viktigt att säga detta. Det är en viktig signal både till de vuxna som upprätthåller den här typen av hedersförtryck och till de barn och ungdomar som vill göra sig fria från detta förtryck - det här är det som gäller. Ingen har rätt att tvinga någon till oskuldskontroll, och de som ändå gör det kan dömas till långvariga fängelsestraff, för då rör det sig om ett allvarligt sexuellt övergrepp i lagens mening. Det är viktigt att klara ut att det är så straffrätten ser ut för den här typen av kontroller. Utöver detta vill jag framhålla det lagförslag som regeringen lämnade till riksdagen i december om att kraftigt skärpa reglerna för de privatpraktiserande läkare som utför intimkirurgi. Det är inte för att vi jämställer intimkirurgi med sexuella övergrepp eller någonting sådant, utan det handlar helt enkelt om att det ska bli lättare att dra in läkarlegitimationen för de företag som utför den här typen av kontroller. Det är naturligtvis alldeles tydligt att sådana kontroller inte lever upp till patientsäkerhetens krav på vetenskap och beprövad erfarenhet och att de är oförenliga med svensk lagstiftning. Då måste det också bli lättare att dra in legitimationerna för dem som utför kontrollerna. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli efter behandling här i riksdagen. Detta är vad vi har gjort och är på väg att göra. Men jag utesluter inte att vi behöver göra ytterligare saker för att komma åt dem som ägnar sig åt detta och pressar flickor och kvinnor till den här typen av kontroller. Jag ser gärna vidare på frågan, även straffrättsligt.
Fru talman! Jag tackar ministern för förklaringen. Vi är eniga om att det inte ska finnas något utrymme för någon läkare eller någon annan inom sjukvården att utnyttja luckor i lagen och tjäna pengar på utsatthet. Det är ju flickornas utsatthet man utnyttjar. Men jag har en farhåga gällande vilket tolkningsutrymme som kommer att finnas i lagen. Ännu har ingen blivit fälld för att ha begått en sexuell handling eller ett sexualbrott i samband med oskuldskontroller och så kallade mödomshinneoperationer. När det gäller samtycke finns det också problem med tolkningsutrymmet. Jag har själv gett stöd till många tjejer som vänt sig till mig och sagt: Vad tycker du, Amineh, ska jag göra det här? Nej, säger jag. Läkaren borde anmäla din familj direkt, för detta är utpressning. Det kan handla om en flicka som är 20 år och säger: Både min familj och min mans familj vill att jag ska ge bevis. Det är det enda sättet för mig att bli fri, och då måste jag samtycka. Här handlar det verkligen om mycket mer än att tala om att det är ett sexuellt övergrepp. Men det är sant att det är det, och jag vill att det ska vara så enligt lag, för inga föräldrar ska kunna göra detta. Jag vill också att vi på riktigt bekämpar alla de samfund och föreningar som upprätthåller detta. Man ska inte försöka legitimera dem med skattemedel. Till exempel var det i ett fall så att en präst och prästens fru hjälpte till och sa att det här är viktigt för att upprätthålla kulturen. Detta är så mycket mer än bara att det här sker. Samtyckesaspekten kommer alltid att finnas. Finns det samtycke kommer man att se till att öppna mycket i lagen. IVO har inte haft något enda bekräftat fall där läkarlegitimation dragits in eller böter utdömts. Därför menar jag att det gäller att vara väldigt tydlig, precis som ministern är inne på. Jag tror faktiskt att utredningen som kommer är väldigt viktig när det gäller intimkirurgin för minderåriga. Detta ska verkligen bestraffas, och det ska finnas regleringar. Det är jag helt med på. Men det här är en helt annan aspekt och en helt annan lagstiftning. Det finns helt andra strukturer där hederskontexten råder. Det är väldigt bra om man är tydlig i den kommande utredningen. Som ministern säger ska det ses som sexuella övergrepp i lagens mening. Läkaren ska få böter, fängelse eller indragen legitimation. Det är väldigt viktigt. Presidenten i Frankrike har också kommit med ett sådant förslag.
Fru talman! Det stämmer, som Amineh Kakabaveh säger, att inget av de här fallen ännu har prövats av Högsta domstolen. Däremot har man prövat andra fall där man dragit slutsatsen att det inte behöver vara ett sexuellt syfte för att det ska betraktas som en sexuell kränkning. Det är det vi vet om rättsläget så här långt. Av det kan man dra slutsatsen att det mycket väl kan komma att betraktas som våldtäkt mot barn om man till exempel gör det här utan samtycke mot en flicka som är under 15 år, det vill säga mot hennes vilja. Om det är en vuxen person som är i en särskilt utsatt situation, till exempel pressas av sin omgivning, av sin släkt eller av sina föräldrar att göra detta, kan det faktiskt också röra sig om ett sexuellt övergrepp och därmed dömas som våldtäkt. Det är precis det jag säger. Som justitieminister vill jag inte gå händelserna alltför långt i förväg; jag vet att just de här fallen inte är prövade. Men enligt det vi vet om rättsläget så här långt skulle det kunna betraktas som ett sexuellt övergrepp. Jag tycker att det är viktigt i sig att signalera detta, som jag var inne på tidigare. Varje flicka eller ung kvinna ska veta att ingen har rätt att pressa henne till detta. Ingen har rätt att göra detta mot hennes vilja. Och det är inte bara den som gör kontrollen som kan dömas för övergrepp, utan de som tvingar till det kan vara medgärningsmän. Detta är en viktig signal både till dem som riskerar att utsättas, så att de vet sina rättigheter, och till dem som eventuellt står i bakgrunden och pressar på, så att de vet att de blir medgärningsmän till ett övergrepp. Så långt straffrätten! Men vi följer det här noga, och det kan mycket väl vara så att vi behöver nya myndighetsuppdrag och fortsatt översyn av straffrätten på området för att se till att det verkligen blir helt glasklart vad som gäller. Jag utesluter inte det. Men det är den här inriktningen vi måste ha. När det gäller kontrollen av de här läkarna och intimkirurgerna - det är framför allt privatpraktiserande läkare - är innebörden i den lagstiftning som nu ligger på riksdagens bord att det från den 1 juli ska bli lättare att dra in läkarlegitimationen för de läkare som låter låna sig till den här typen av kontroller. Det tror jag också är en viktig signal om att det här är någonting som vi absolut inte ska tillåta. Sedan kommer allt annat framöver. Jag berättade om det vi gjorde förra året med straffskärpningsgrund för hedersbrott, utreseförbudet och barnäktenskapsbrottet. Det vi jobbar med nu är att tillskapa ett särskilt hedersbrott med en egen brottsrubricering. Då vill vi arbeta på samma sätt som vi gjorde med kvinnofridslagstiftningen för 20 år sedan. Man skulle kunna lägga ihop en rad brott som kanske var för sig inte ger så höga straff. Men när de utförs systematiskt och är en del i en kränkning av en person ska man kunna lägga ihop det och de som utfört det dömas för ett särskilt hedersbrott och då med en särskilt strängare straffskala. Det gjorde vi med kvinnofridslagstiftningen för 20 år sedan. Det innebar att vi fick upp straffskalorna rejält för mäns våld mot kvinnor i förhållande till hur det var på 90-talet. Där har vi nu mycket strängare straffskalor för de brotten. Jag hoppas att vi ska se precis samma utveckling när vi nu introducerar hedersbrottet med en egen straffskala och en egen brottsrubricering och går fram med det. Där kommer vi med förslag till lagstiftning först till Lagrådet och sedan till riksdagen, hoppas vi, under året.
Fru talman! Tack så jättemycket, ministern, för svaret och redogörelsen! Beträffande hedersrubriceringen har jag varit en av instanserna som har skrivit remissvar. Det säger inte så mycket att det är en mängd lagstiftning som kommer att samlas i samma låda. Det kommer inte att hjälpa någon av de här flickorna eller de enskilda fall som är utsatta. Jag vill återigen betona skillnaden mellan estetiska operationer och så kallade oskuldsoperationer. Det är inte samma sak. Jag vill inte att det ska finnas patientsäkerhet för dem. Jag vill få bort dem helt. Det är två helt olika saker vi menar. Vi kommer aldrig att få bort alla skönhetsoperationer. Men jag vill få bort alla oskuldskontroller och oskuldsmekanismer. Jag tror att jag och ministern är helt eniga om detta. Jag välkomnar alla steg och alla initiativ när det gäller de här frågorna. Mitt problem är att tolkningen av lagen handlar om samtycke. Det är inte så lätt att tolka om det finns samtycke när man har kollektiv kontroll. Det handlar om de flickor som jag själv har varit i kontakt med. Om det hade varit någon annan som inte känt till mekanismerna skulle de säga: Vad är det för fel med det? Det är ju bra. Hon är ju trygg. Det ska vi inte ha. Jag hoppas att det kommer att beaktas och att man inte ska likställa det. Jag är glad för att det finns en öppning för att ha en annan utredning och göra en vidare utredning i den här frågan. Jag hoppas att ministern kan lova att det blir så fort som möjligt.
Fru ålderspresident! Jag delar absolut den ambitionen. Det gäller inte minst dem som utför sådana här kontroller. Amineh Kakabaveh säger att vi vill få bort dem totalt. Det är klart att vi vill. Det vill sannerligen också jag. Jag menar att den lagstiftning som nu ligger på riksdagens bord gör det möjligt att ta läkarlegitimationer från dem som utför den här typen av kontroller. Det är trots allt viktigt. Amineh Kakabaveh nämner frågan om den kommande lagstiftningen med hedersbrottsrubricering. Vi jobbar med den nu. Där tar vi från remissinstanserna in synpunkter på hur den i slutändan ska se ut. Vår ambition är att den ska få samma effekt som kvinnofridslagstiftningen fick för 20 år sedan. Vi fick då upp straffskalorna rejält när det gäller mäns våld mot kvinnor. Jag inte bara hoppas utan vill att det ska bli så också när det gäller den här delen. Det är en viktig signal utåt att det är brott som vi ser på med mycket stort allvar. Det är ändå viktigt att säga att ingen kan tvinga någon annan att göra sådana kontroller. Gör man det kan den som utför kontrollen göra sig skyldig till ett allvarligt sexuellt övergrepp. Den som tvingar någon annan att göra en sådan kontroll kan bli medgärningsman för ett allvarligt sexuellt övergrepp. I båda fallen rör det sig om brott med rejäla straffskalor. Det tycker jag är viktigt att säga till alla som Amineh Kakabaveh talar med. Det är faktiskt så straffrätten ser ut och kan tolkas. Sedan har Högsta domstolen inte prövat en sådan situation. Men allt vi vet om rättsreglerna och rättsläget just nu är att det mycket väl kan röra sig om handlingar som man kan ådömas mycket stränga straff för. Det är viktigt att säga. Sedan ser jag gärna över detta, och jag följer den här frågan noga fortsättningsvis. Det kan bli aktuellt med ytterligare uppdrag till myndigheter i detta fall.